Herr talman! I anledning av föreliggande betänkande är det några saker jag gärna skulle vilja framhålla. Man kan lätt få den uppfattningen att uttagen i Östersjön regleras med hänsyn till beståndens situation. Utskottet skriver nämligen: ”Det tak för årligt uttag som sätts av fiskerikommissionen kan sägas innebära den mängd fisk som enligt rekommendation från Internationella havsforskningsrådet kan tas upp i visst område utan att återväxten hotas. Detta ingår som en del i vad som beräknas vara god beståndsvård, dvs. omsorg om återväxt och det framtida fisket. Begreppet återfinns i 1982 års havsrättskonvention.” Det tillgår nu inte så i verkligheten. På de arter där man lyckats få fastställt ett TAC -— hittills bara sill och skarpsill — tillgår det så att varje land talar om hur mycket man tänker fiska. Sedan räknar man ihop och så blir det ett TAC, dvs. den mängd man är överens om att ta ut. Det har knappast någonting med biologiska råd att göra. Det har vissa år förekommit stora överuttag, men de länder som överfiskat har inte accepterat att deras kvot för nästa år minskat, även om man krävt detta från svensk sida. När man har lagt ihop begärda kvantiteter av torsk och lax, har man emellertid kommit så högt att fastställande av TAC varit meningslöst. Jag vill därmed inte ha sagt att Östersjökommissionens arbete varit meningslöst, utan man har kunnat enas om andra saker som varit till gagn för fiskbestånden såsom maskstorlekar och andra fiskeregler. Men som beståndsskydd har inte överenskommelsen om TAC haft någon betydelse. Jag kan säga att alla har fiskat så mycket de har kunnat och så får bestånden klara sig så gott det går. Det gäller därför att nationellt kunna idka beståndsvård. Sverige har gjort detta. Vi har fredat sillen under lektiden på Knolls grund. Fiskeristryelsen har inte medgett en enda laxlicens under de senaste fem åren i motsats till en del andra länder, som kraftigt ökat sin fångstkapacitet. Även licenser för torskfiske nekas som regel av fiskeristyrelsen av hänsyn till bestånden. Nu har vi fått 75 96 av den vita zonen. Inte fått, utan vi har dyrt fått betala den. Sovjet skall under 20 år ha 18 000 ton fisk, varav 240 ton lax, medan vii utbyte får en fjärdedel av detta. Från fiskets sida har vi accepterat detta under förutsättning att tredje lands fiske starkt begränsas. Vi har i vår motion understrukit nödvändigheten av restriktivitet när det gäller tredje lands fiske, och utskottet har instämt däri. Därför måste tredje lands fiske begränsas kraftigt. Den danske fiskeriministern Gammelgårds krav på fri tillgång till vår del av vita zonen under 20 år är därför helt orealistiskt, men inte desto mindre allvarligt menat. Jag tror att utskottet har missuppfattat syftet med vår motion, när vi säger att tredje lands fiske efter några år skall upphöra. Vad vi menar är att Sverige skall konstruera en avtrappningsmodell för att minska svårigheterna för tredje land under en övergångstid. Efter denna tid står det givetvis Sverige fritt att genom bilaterala avtal i mån av behov byta fiskerättigheter för fiske inom såväl detta område som inom den övriga svenska fiskezonen. Utskottet och motionärerna har inga delade uppfattningar, men jag vill ännu en gång understryka för det första att det svenska fisket måste få en ökad möjlighet att bedrivas i området, för det andra att de hotade bestånden av lekande torsk och uppväxande lax måste skyddas och för det tredje att Sverige har skyldighet att tillse att Sovjet har möjlighet att fiska de avtalade fiskekvoterna. Låt mig slutligen, herr talman, säga att jag känner ett starkt stöd för vår motion i utskottets uttalande som snart blir Sveriges riksdags, ett uttalande som jag förutsätter att regeringen med fasthet kommer att fullfölja vid fiskeförhandlingar med tredje land.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

Eftersom det inte finns något yrkande kan jag inskränka mitt anförande och bara säga att utskottet har tolkat motionen på ett sådant sätt att den skulle innebära att man på sikt vill förbjuda fiskare från andra länder än Sovjetunionen och Sverige att fiska inom området. Vi bedömer att det är att gå för långt med hänsyn till de förhandlingar som vi i övrigt har att ta upp med den Gemensamma marknaden om en västeuropeisk integration. Vi förstår emellertid fiskerinäringens bekymmer för att det finns en betydande risk för utfiskning i Östersjön och även andra risker för beståndet. Därför är det angeläget att understryka att vi skall göra allt vi kan både i internationella fora och i Sverige för att slå vakt om beståndet. Vi är också beredda att uttala att vi skall försöka öka de svenska fiskarnas tillgång till fiske. Det innebär att vi också i betydande utsträckning måste skära ned tredje lands fiske, dock inte gå så långt som motionärerna föreslår. Vi delar sålunda den oro som Jens Eriksson har uttalat, och vi har betonat detta i betänkandet. Vi utgår från att regeringen gör allt vad den kan under kommande förhandlingar för att skydda den svenska fiskerinäringens intressen.

Herr talman! Jag skall nöja mig med att yrka bifall till vpk-reservationen i trafikutskottets betänkande 29. Vi har under den här våren haft en mycket het trafikpolitisk debatt. Vi har diskuterat en rad betänkanden, och i samband därmed har jag och mina partikamrater klargjort var vpk står i fråga om Öresundsförbindelserna.
Herr talman! Anledningen till att detta ärende skjuts upp till kommande riksmöte är dels att utskottet så sent som i december behandlade motioner med liknande innehåll, dels att ingenting nytt har inträffat i sak såvitt vi känner till, dels att vi har haft tidsbrist i utskottet. Därför begär vi att ärendet skjuts över till kommande riksmöte, och jag ber att få yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande. som eventuellt hann debatteras färdigt under återstoden av dagens sammanträde skulle företas till avgörande i ett sammanhang vid morgondagens arbetsplenum.

Herr talman! Jag skall försöka begränsa mitt anförande till de frågor som nattens avbrutna replikskifte handlade om. Karl Erik Olsson är enligt min uppfattning en klok och förnuftig politiker. När han talar om etanol har han ett höjt röstläge som vi sällan hör honom ha annars. Jag tror att det har något att göra med den gamla regeln: Argumentationen svag, höj rösten! Som jag nämnde i går anser jag inte att vi löser några problem med att övergå från en förlustbringande produktion till en annan. Det innebär endast att man flyttar problemen. Inte heller bönderna är betjänta av att lockas in i ny produktion som kräver nya stora skattesubventioner, och etanolproduktion är just en sådan produktion. Kalkylerna för etanolproduktionen är tyvärr så dåliga att förlusterna blir minst lika stora om vi tillverkar etanol av spannmålen som om vi exporterar den, t.o.m. vid nuvarande extremt låga världsmarknadspriser. Motoralkoholkommittén beräknade den långsiktiga samhällsekonomiska kostnaden till mellan 500 och 1 000 milj.kr. per år vid en produktion av 275 000 m? etanol och med en 5,5-procentig inblandning i all bensin. Denna kalkyl hade då gjorts så att ett värde för det öppna landskapet och för en förbättrad beredskap hade tillgodoräknats med 300 milj.kr. På senare tid har man från bl.a. jordbruksnäringens sida hävdat, vilket även Karl Erik Olsson gjorde i går, att miljöfördelarna med etanoldrift skulle ge ett så stort värde att kalkylen för en fullskaleanläggning skulle bli positiv om dessa fördelar beaktades. Det är naturligtvis bra om jordbrukspolitikens mål och energipolitikens mål sammanfaller. Det vore utmärkt. Men tyvärr tror jag inte att det är på det sättet i detta sammanhang. Det måste poängteras att om sådana miljöfördelar finns som man här talar om, kan vi som läget nu ser ut nå dem utan att själva producera etanolen. Etanol kan köpas på världsmarknaden till priser som väsentligt understiger de svenska produktionskostnaderna. Om vi, Karl Erik Olsson, skulle skattebefria etanolen, som har föreslagits, skulle det naturligtvis också gälla importen. Det är fel att tro något annat. Vi kan inte skattebefria bara så att säga den svenska delen, utan det måste i så fall gälla importen också. Det ”kajkar” omkring ganska stora etanolöverskott, om jag förstått det rätt, här och var i världen. Det är alltså ingenting som kan begränsas och vinnas ut för svensk produktion speciellt. Om vi skulle motivera subventionering med miljöhänsyn måste naturligtvis dessutom subventionen ställas emot de miljöförbättringar vi kan nå med dessa medel vid olika alternativa användningar. Går vi med på det förslag som nu ligger närmast till hands— en fullskalig anläggning — och ser på de statsfinansiella effekterna av detta, finner vi att statskassan skulle gå miste om skatteintäkter på närmare 170 milj.kr. om året vid en skattebefrielse av etanolen. Vi måste då fråga oss om vi inte kan använda 170 miljoner på ett ur miljösynpunkt bättre och effektivare sätt. Är det verkligen, om vi hade dessa pengar, det bästa sättet att stödja miljön på? Det finns också i varje fall än så länge olika uppfattningar om hur stora miljöfördelarna skulle bli vid etanolanvändning. Naturvårdsverket har för sin del inte velat ta ställning i frågan. Om man då ändå skulle hävda att detta är så viktigt ur miljösynpunkt som Karl Erik Olsson har gjort gällande, då kan man utan skattebefrielse och utan inkomstbortfall genom import nå betydligt större värden. Men att gå över till svensk produktion vore att fortsätta att fördjupa en förlustbringande produktion, en kronisk förlust för bönderna. Det vore att flytta problemet från ett område till ett annat. Biobränsle kan förvisso bli intressant i framtiden, om det blir andra prisrelationer än i dag. Därför medverkar också staten ordentligt till att vi skall kunna få fram kunskaper om biobränslen. Vi gör det genom forskning och utveckling på olika områden. Biogas är intressant. Luzernprojektet, som både Karl Erik Olsson och jag själv är intresserade av, handlar om det. Det finns energiskog osv. När det gäller etanol har vi också från samhällets sida medverkat till att ta fram tekniken. Den finns där. Vi har medverkat till en demonstrationsanläggning. I det ögonblick prisrelationerna ändras så att etanolen blir lönsam finns det möjlighet att producera. Men att från statens sida locka bönderna till att i stor skala gå in i en ny förlustaffär och ta av skattebetalarna minst 170 miljoner om året för detta är inte ett bra sätt att använda vare sig jordbrukets pengar eller miljöpengar enligt min uppfattning. Den andra fråga som diskuterades i replikväxlingen i går kväll gällde avtrappningen av statens delansvar för spannmålsöverskottet, som togs upp av bl.a. herrarna Lorentzon och Rosén. Där har jag tre kommentarer att lämna. För det första: 1985 års riksdagsbeslut innebar inte, som Bengt Rosén vill göra gällande, att riksdagen och regeringen gjorde bedömningen att spannmålsöverskottet beräknades till 400 milj.kr. om året för att därefter minska. Det framgår klart och tydligt, vilket nu också utskottet understryker, att det var samhällets delansvar som beräknades till 160 milj.kr. det första året för att därefter minska. Detta är något principiellt helt annat än Bengt Roséns tolkning, och till skillnad från Bengt Roséns tolkning står det också så i beslutet. För det andra: Påståendet i reservationen, vilket också upprepades i debatten i går, att minskningen i överskottskostnaden skulle ha sin grund i antagandet att världsmarknadspriserna skulle stiga saknar grund. Varken livsmedelskommittén, regeringen eller riksdagen har gjort något sådant Prot. 1987/88:135 antagande. Det framgår klart att livsmedelskommittén betraktade den framtida utvecklingen av världsmarknadspriset som i högsta grad osäker. När regering och riksdag sedan fattade sina beslut var det dessutom helt klart att utvecklingen gick mot sjunkande världsmarknadspriser. För det tredje: När det slutligen gäller samhällets delansvar för 1987 års överskott är det för mig svårt att förstå hur man kan resonera som Bengt Rosén gjorde i går. Beloppet föreslogs av regeringen beräknas till 350 milj.kr. enligt samma avtrappning som vi nu föreslår — 250 miljoner i år. Det var vid detta tillfälle allmänt känt att exportkostnaden ökat väsentligt även i förhållande till den kostnad som gällde det första året. Ökningen från 84,50 till 115 kr. per deciton är drygt 35 96. Det måste därför enligt min mening ha stått klart för oppositionen att beloppet, om det inte skulle avtrappas, borde ha varit ca 100 miljoner högre förra året. Men den slutsatsen drog inte moderaterna och folkpartisterna då.

Herr talman! Jordbruksministern tar upp spannmålsöverskottet. Spannmålsöverskott är då liktydigt med en för stor spannmålsareal. Då är frågan vad man har för användning för denna areal. Ministern talar vidare om etanol och vänder sig då till Karl Erik Olsson. Jag förutsätter att Karl Erik Olsson kommenterar etanolfrågan. Dåliga kalkyler och sådant får ni göra upp er emellan. Ministern nämnde också biobränslen, fibergrödor osv. Där vill jag ställa frågan: Ser ministern någon lösning på problemet med överskottsarealen? Vad har ministern för alternativ att föreslå i fråga om överskottsarealen?

Herr talman! Jag läste i går innantill i betänkandet från livsmedelskommittén. Där framgår klart och tydligt att det övervägande intrycket av ett antal studier är att stigande realpriser i världshandeln är den mest sannolika utvecklingen. Livsmedelskommittén har alltså uttalat, som också framgår av det citat jag framförde i går, att man bedömer att alternativen till den för stora spannmålsodlingen skulle bli tillgängliga och ta över en del. Riksdagen fick 1986 ta ställning till hur stor andelen skulle vara. Där fastslogs 40 96 av den faktiska exportkostnaden, beräknad på en normskörd på 100 miljoner ton. Jordbruksministern framhåller att det i förra årets budgetproposition föreslogs 350 milj.kr., och det är riktigt. Då visste vi inte vad exportkostnaden skulle bli för 1987 års skörd. Vi vet nu att skörden blev betydligt mindre och exportkostnaden lägre därför att vi hade svåra skördeförhållanden. Vi har inte till riksdagen eller till jordbruksutskottet fått någon rapport från näringen om att de 350 miljoner som regeringen avsatte inte skulle räcka till att täcka det 40-procentiga ansvaret. Därför har vi utgått från att pengarna har räckt, eftersom näringen inte har påstått något annat. Jag hävdar fortfarande att det är första gången nu som riksdagen, eller i varje fall utskottet, får en majoritet för en avtrappning. Jag hävdar att riksdagen tidigare inte har gått på den linjen.

Herr talman! Jag vill först instämma i det Bengt Rosén sade. Eftersom debatten gäller någonting som under många år varit en trätofråga, har vi mycket noga penetrerat utskottsbetänkandena. Det är alldeles uppenbart att riksdagen aldrig tidigare har tagit ställning för en avtrappning. Men i år på grund av att vpk har ändrat uppfattning i frågan kommer den att göra det. Sedan till etanolfrågan. Klokskapen hos mig eller andra ledamöter lämnar jag därhän så länge. Men jordbruksministern har rätt — det är inte lönsamt med etanol. Han har också rätt i att vi kan importera etanol billigare, om det bara gäller miljöfördelarna. Det är därför som jag mycket noga har uppehållit mig vid andra alternativ i den här diskussionen. Jag tror att etanol mycket väl kan bli ett alternativ i framtiden. Men vi får inte köra huvudet i väggen när det gäller etanoldebatten, så att vi sedan inte förmår göra någonting på andra områden. När jag talade om det här ärendet i går, tog jag upp detta som också jordbruksministern nämnde litet om: Det finns möjlighet till fast bränsle, och det finns möjlighet att använda biogas. Vi vet ju i dag att biomassa som bränsle har ett energivärde i storleksordningen 40-60 öre per kilo torrsubstans. Det ger en kalkyl som inte är så dålig — i varje fall mycket bättre än när det gäller export av spannmål — om man tänker sig att bränna hela mängden. På sikt innebär detta naturligtvis en litet klumpig hantering. Då skall vi gå vidare och göra en kaskadkoppling, så att vi använder proteinet till foder eller livsmedel, fibrerna till råvara i massaindustrin och kolhydraterna till energi. Då får vi en mycket bra kalkyl. Men vi måste sätta i gång med detta. Då måste man stimulera marknaden och informera mer, och framför allt måste regeringen ge en signal om vad man tror. Nu gör ju den socialdemokratiska regeringen alldeles uppenbart det. Man tror att det framför allt skall brännas mer kol och att det skall bli en ökning även när det gäller olja och gas. Men man tror inte på bioenergi. Då får alltså industri och jordbruk den här signalen, och då blir det som det blir. Uppenbarligen har hela debatten om vad som håller på att hända när det gäller koldioxidproblemet gått förbi den socialdemokratiska regeringen. Dessutom är det ju vår skyldighet att bedöma hur prisrelationerna kommer att se ut i framtiden, så att vi kan använda den tid som återstår som en startsträcka.
Herr talman! Karl Erik Olsson sade att vi inte skall köra huvudet i väggen när det gäller etanol. Jag håller verkligen med honom om det. Att föra fram förslag om att vi skall skattesubventionera storskalig etanolproduktion innebär att man blockerar mycket annat i diskussionen — vad vi skulle kunna utveckla när det gäller t.ex. energigrödor. Låt mig gå in på Sven Eric Lorentzons fråga om vad vi skall göra i stället med vår åkermark, om vi nu inte skall subventionera etanol. Hade vi 170 milj.kr. av skattepengar i handen, så är väl frågan om vi verkligen skulle vilja ge dessa pengar till de stora bruken — för det är ju vad det handlar om — eller om vi hellre skulle ge dessa pengar till småjordbruk och deltidsjordbruk. Jag är rätt optimistisk från en utgångspunkt. Redan med ett kortsiktigt program räknar man med att nästan kunna halvera spannmålsöverskottet i skörden. Det är inget dåligt resultat, även om det är kortsiktigt och självfallet inte är någonting som vi kan räkna in när det gäller en långsiktig lösning. Men vad det handlar om på kort sikt är naturligtvis vall, beten och i viss utsträckning skog, framför allt på de stora slätterna. Det vore bra om man kunde få bort den enformighet som finns och få in skog, naturligtvis särskilt lövskog. Men det är ändå ganska små kvantiteter när det gäller skogsplantering, i år bara 6 000 hektar av 250 000. Självfallet kommer emellertid skogen att spela en roll, framför allt på de stora slätterna — områden som i dag är mycket enformiga, där många biotoper har slagits ut, där flora och fauna har utarmats. Där skulle det faktiskt behövas litet lövskog, även om det inte blir någon stor kvantitet. På längre sikt har vi industrigrödor och kemigrödor. Energigrödor har vi talat om. Proteinfoder kan vara viktigt. Vi skall inte underskatta olika nischer, t.ex. medicinalväxter. Några av våra större livsmedelsföretag kan ta hem till Sverige en produktion som kanske inte förefaller vara så märkvärdig hektarmässigt men som kan bli det. Nypon togs exempelvis hem till Sverige från Ungern. Om det visar sig vara lönsamt, kan det bli intressant lokalt. Alla de här områdena — energioch industrigrödor, proteinfoder, medicinalväxter och annat — måste ingå i en långsiktig lösning av problemet med vår överskottsareal. Naturvärden har nu trängts undan från två håll. Hagar och ängar trängs ju dels av skogen, såsom man ofta säger i debatten, dels av den enformiga, storskaliga åkern. Det kan nu bli mer utrymme för den rena naturvårdens intresseen, så att vi kan bevara en uppskattad miljö. Den synpunkten finns självfallet med i vårt arbete. För detta är vi beredda att satsa ordentligt. Vi gör det nu med mycket forskningspengar och utvecklingspengar — genom det som forskningsrådet nu har fått. Jag hoppas verkligen, Karl Erik Olsson, att vi kan gå ifrån blockeringar och få litet mer av kreativitet, fantasi och skapande i den här diskussionen. Det tror jag att vi kan vara överens om. Bengt Rosén läste upp en del ur livsmedelskommitténs betänkande. Men i nästa mening står också att detta är mycket osäkert. Man drar inte för kommitténs räkning någon slutsats. Verkligheten var ju också att när väl riksdag och regering skulle behandla frågan, gick utvecklingen mot sjunkande världsmarknadspriser. Som jag sade i går bör kanske den här exegetiken intressera oss som arbetar med frågorna i utskottet resp. i regeringen. Det är klart att vi skulle kunna ändra oss. Vi skulle kunna gå ifrån trappan, om det funnits skäl för det. Men jag tror att det är fel signal för näringen att nu, genom att ge ytterligare hundratals miljoner i skattesubventioner, ge spannmålsodlarna ett intryck av att det nog inte är så allvarligt när vi säger att vi skall få ner överskotten. Jag tror att det är viktigt att vi visar konsistens och konsekvens från riksdagens sida i det här sammanhanget, att vi är beredda att hjälpa på annat sätt men att spannmålsöverskotten måste ner. Då underlättas också den diskussion där Karl Erik Olsson och jag är överens om målsättningarna.

Herr talman! Jag konstaterar att jordbruksministern tyvärr har lämnat kammaren. Men jag vill ändå när nu debatten om jordbruksutskottets betänkande 25 har återupptagits konstatera att regeringen och utskottsmajoriteten i flera fall sviker det svenska jordbruket. Det gäller det statliga delansvaret för spannmålsöverskottet som föreslås bli nertrappat, och de kan få svåra följder för lantbrukets möjligheter att klara produktionsbalansen. Man har på animaliesidan nått långt med anpassningen, och problemen finns för närvarande i stort sett främst på vegetabiliesidan. Det är stor risk att det blir ännu värre. Situationen kan emellertid nu åter förvärras på animaliesidan i och med det förslag om en snabbavveckling av tvåprissystemet på mjölk som förmodligen får majoritet i kammaren om en stund. En något längre avvecklingsperiod hade varit till god hjälp för näringen. Det finns av allt att döma i dag på kontraktsgårdarna minst 50 000 tomma båsplatser för kor som troligen kommer att fyllas ganska snabbt när nu det här systemet skall snabbavvecklas. Konsekvenserna kan bli ett snabbt ökat produktionsöverskott med sänkta producentpriser och lägre lönsamhet. Det bör påpekas att konsumenterna inte alls berörs av regeringsförslaget, medan däremot producenterna kommer att bli lidande. Ett annat viktigt krav från den borgerliga oppositionen är att tillgodose behovet av längre avtalsperioder. Regeringen säger nej till detta, och det är beklagligt. Lantbruket är en långsiktig näring, och det skulle av många olika skäl vara klokt att gå in för längre avtalsperioder. I betänkandet behandlas också regleringen av priserna på sockerbetor och socker under perioden fram till år 1989. Sockerbetsarealen för 1988 föreslås uppgå till oförändrade 51 000 hektar. Arealbidragen bibehålls oförändrade till odlare som levererat betor till ö-bruken, dvs. bruken på Öland och Gotland. Arealbytet mellan fabrikspotatis och socker skall upphöra fr.o.m. 1989 års odling. Det är inte så mycket att säga om detta. Herr talman! Årligen inlämnas åtskilliga motioner som berör just sockerbetsodlingens framtida omfattning. Detta betingas i inte obetydlig utsträckning av de uttalanden som har gjorts av jordbruksministern vid tidigare tillfällen, inte minst vid förhandlingar utomlands. Den 17 december 1987 uppdrog regeringen åt statens jordbruksnämnd att överlägga med företrädarna för sockerbetsodlarna och sockerindustrin inför årets avtal. I regeringens direktiv ingick bl.a. att nämndens förslag skulle bygga på att driften vid samtliga nu befintliga sockerbruk skall upprätthållas men också att det på sikt skall skapas importutrymme på 10-15 960 av den totala sockerkonsumtionen. Skulle detta krav framöver fullföljas, får det mycket allvarliga konsekvenser för de jordbrukare och jordbruksbygder som berörs. Att minska sockerbetsodlingen i ett läge där vi alla med ljus och lykta söker efter nya alternativ till spannmålsodlingen, som ju är för stor, framstår som närmast huvudlöst. Även mot bakgrund av att det i dessa områden finns omfattande djurhållning och god tillgång på stallgödsel är det viktigt att odlingen kan upprätthållas. Stallgödseln tillvaratas utomordentligt väl i denna odling. Skulle odlingen minska, kan problem givetvis uppstå inom djurhållningen. Den kan befinnas för stor i detta läge, med den arealanpassning som är på gång, vilket i sin tur skulle kunna innebära ökade risker för större miljöproblem. Vi moderater och även utskottets centerledamöter anser i reservation 21 att det finns starka skäl som talar för att självförsörjningsgraden inom den svenska sockerproduktionen fastställs till 95 26. Det motsvarar den nivå som en enig sockernäringskommitté föreslog år 1982. Sockerbetsodlingen har en mycket stor betydelse i södra och östra Sverige, inte minst regionalpolitiskt. Odlingen är värdefull ur växtföljdssynpunkt, inte minst som fånggröda, eftersom den har en lång växttid, och därför minskar riskerna för läckage osv. Jag hade för avsikt att ställa en fråga till jordbruksministern, men eftersom han nu har lämnat kammaren vill jag ställa den till jordbruksutskottets företrädare: Varför är regeringen inne på att odlingen på sikt skall minskas ned? Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som är avgivna av oss moderater och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under sju av mina nio år i den här församlingen har jag i huvudsak sysslat med frågor rörande skogsbruk och jordbruk. Min första debatt handlade om skogsbruk, och jag tänkte därför avsluta den här nioårsperioden med att delta i en jordbruksdebatt. Jag får väl också be om överseende för att jag i den sista hektiska veckan med mitt inlägg förlänger debatten. Jag vill understryka att mina funderingar är högst personliga, men jag utgår från att det är möjligt att även kunna framföra sådana. Herr talman! Jordbruksnäringen har ju av och till varit uppe till debatt, främst i samband med att de större jordbrukspolitiska besluten har fattats. Emellertid har vi de senaste åren ständigt haft en debatt om jordbruksoch livsmedelspolitiken. Enligt min mening har det varit — och är fortfarande — fråga om en i långa stycken mycket märklig debatt. Den har ofta hamnat på villovägar och därmed också långt från verkligheten. Jordbruk är ju en handfast och jordnära verksamhet, vilket även framgår av namnet. Deltagarna i debatten har varit många, alltifrån jordbruksministrar till Astrid Lindgren. Stundtals har också eldunderstöd getts av vissa ekonomer, som med sina teoretiska luftslott har försökt bevisa än det ena och än det andra. Det torde vara många som med intresse har tagit del av dessa diskussioner. Men jag tror också att det finns en grupp människor som med förvåning -— för att inte säga med stor förtvivlan — har tagit del i debatten. Det är den grupp människor som debatten till största delen handlar om. Jag har en bestämd känsla av att de har mycket svårt att känna igen sig— att inse det är deras situation och villkor som diskuteras. Ni har säkert förstått att jag åsyftar de människor i vårt land som har den livsviktiga uppgiften att producera mat. Vad kan det då vara som enligt min mening är snett i debatten? Jag vill först och främst peka på det faktum att regering och riksdag, i fullkomlig enighet, har bestämt att vi skall bruka den åkerareal som vi nu har, ca 2,9 milj. hektar. Detta med att statsmakten ålagt en näring att bruka en viss areal glöms ofta bort när diskussionens vågor går höga. Detta är inte minst viktigt att komma ihåg när man diskuterar ansvarsfrågan. Likaså är det statsmakten och dess förlängda armar som förhandlar och som fastställer inkomstbeloppen för näringens utövare. I gengäld ges då ett visst skydd för näringen. Likaså är det ett faktum att det alltid krävts förbättrad effektivitet i produktionen. Detta mål har man uppnått genom att man vid förhandlingarna har ansett att en betydande del av den tänkta inkomstförstärkningen skall uppnås genom bättre effektivitet. Vägen till denna effektivitet har gått via ökad gödsling, ökad kemikalieanvändning, växtförädling osv. Här kan man tillägga att det ju inte har saknats propåer om att denna utveckling har gått för sakta, samtidigt som man från samma håll har fått höra visioner om den tänkta Sörgården. Enligt min mening har jordbrukaren likt biskop Brask alltid varit nödd och tvungen att välja mellan denna väg eller att gå under. Samtidigt får han eller hon då höra att de orsakar en överproduktion som drabbar konsumenterna ekonomiskt, trots att de av avräkningspriserna kan utläsa att de genom avgifter betalar kostnaderna för överproduktionen och att de genom detta sysselsätter tusentals personer. Man har nu lyckats uppnå någorlunda balans i animalieproduktionen, vilket har fått till följd att man i dag så att säga inte kan fylla samma kostym inom förädlingen. En följd av detta blir nedläggning av både mejerier och slakterier och en minskning av antalet anställda. Då borde väl allt vara bra — men icke! I stället blir det stora rubriker om vilka centralister och dåliga arbetsgivare jordbrukarna är. Nu hör det också till bilden att dessa människor har en genomsnittlig årsarbetstid på ca 2 600 timmar. De har ofta helgarbete men sällan semester. Trots detta går inte ekonomin i jordbruket ihop. Det är mycket vanligt att den ena maken har ett heltidsjobb inom någon annan sektor för att därigenom få det hela att gå runt. Ibland får de också höra att de bedriver terapiverksamhet och att de bär skulden för de höga matpriserna. Jag finner det inte märkligt att vederbörande i en sådan situation tar sig för pannan och undrar om det är han eller världen som är galen. Påbudet om att vi skall bruka vår nuvarande åkermark och de höga kraven på effektivitet har sålunda medfört att vi producerar mer i landet än vad vi behöver. I en sådan situation kunde man ju tänka sig att regering och riksdag skulle ta rejäla krafttag och ge klara besked om vilket jordbruk vi skall ha och vilka åtgärder som behövs. I stället förs alltså ett resonemang som stundtals består av visioner och illusioner, och som många gånger är långt från den verklighet som råder.

Ett pressande spannmålsöverskott, ett borttagande av tvåprissystemet på mjölk och ett slopande av investeringsförbudet kommer att bli verkningsfulla faktorer i den utslagning och förändring som nu kommer att ske. Jag noterar att det klart sägs i propositionen att både tvåprissystemet och investeringsförbudet verkar effektivitetshämmande. Med andra ord: Släpp krafterna loss, det är vår! När det gäller investeringsförbudet måste jag peka på en märklig sak. Jordbruket har begärt en begränsning av nyoch tillbyggnad på de större enheterna. Konsumentdelegationen har avvisat detta. Jag får därför i likhet med näringen konstatera att både önskemål och klagomål som framförs från konsumenter ofta avvisas av deras egna företrädare vid förhandlingsbordet. Det är ännu ett bevis på skillnaden mellan ord och handling. Herr talman! Trots alla utredningar, arbetsgrupper och andra åtgärder finns det inga klara besked om hur vi vill ha vår framtida livsmedelsproduktion ordnad och vilka villkor vi ställer på näringen. Och det viktigaste av allt: Hur skall vi ge dem möjlighet att uppfylla villkoren när det exempelvis gäller överskottsarealen? Näringen har ett ansvar för en omställning. Men vad skall man ställa om till? Det har talats mycket och länge om nya grödor och nya användningsområden, men det händer inget. Man kan inte producera nya grödor om det inte finns en marknad. En omställning till energigrödor skulle ju passa som hand i handske nu när vi skall börja avveckla kärnkraften. Vad görs? Jo, praktiskt taget ingenting. Jag måste åter ge näringen rätt, när den säger att den har presenterat en mängd förslag, men att intresset hos staten har varit begränsat eller helt saknats. Om man vill hjälpa näringen att komma ur denna besvärliga situation och bort från denna väg som betyder strukturförändring och utslagning enligt känt mönster, vad kan man då göra? Man kan naturligtvis sänka effektiviteten i jordbruket. Jag vill här återknyta till Astrid Lindgren. När hon var barn sysselsattes ca 25 90 av Sveriges befolkning med att producera livsmedel. Då fanns det knappt om mat och svält rådde. I dag räcker det med att knappt 4 96 producerar mer än vi behöver. Det är självfallet en möjlig väg att sänka effektiviteten om vi är beredda betala vad det kostar och klarar av de samhällsomställningar som i övrigt kommer att krävas. Man kan även bestämma sig för att minska åkerarealen. Vi kan plantera skog på all överflödig areal. Detta bör då även ske i den sydliga delen av landet. Vår finansminister har framfört sådana synpunkter. Jag tycker att det var klara och vettiga ståndpunkter, om man inte är beredd att från statens sida hjälpa till med en omställning där arealen kan användas till annat. Personligen kan jag inte heller se så stora nackdelar med att delar av våra slättbygder beskogas. Det finns tvärtom säkert många fördelar. Den stora fördelen skulle utan tvivel vara att näringens utövare äntligen skulle få ett rakt och klart besked. Den sämsta utvägen är enligt min mening det som nu kommer att ske. Vi får den rakt motsatta utvecklingen till vad man dagligen och stundligen i högtidliga uttalanden och deklarationer har givit uttryck för. Att situationen nu är som den är kan noginget parti och inte någon person i detta hus frita sig ansvaret för. Detta borde emellertid rimligen innebära att man en gång för alla verkligen tog tag i problemet, och inte som nu framhärdar i låsta positioner och förtränger obehagliga fakta. Näringen behöver ett rakt och klart besked. Herr talman! Avslutningsvis vill jag göra några förtydliganden för att undvika eventuella missförstånd. Mitt anförande uppfattas kanske som ett reservationslöst brandtal för näringen. Det är dock inte min mening. Jag är fullt medveten om att det finns skillnader mellan olika jordbruksföretag. Det gäller t.ex. både i fråga om enheternas storlek och i fråga om deras ekonomiska situation. Det finns även andra skillnader, som det inte finns tid att här gå in på. Alla är inte heller födda med ett bra handlag för att bruka jorden. Det finns sålunda även här, som på andra områden, både bra och dåliga företagare. Det kan givetvis sätta sina spår. Jag har försökt beskriva situationen för det genomsnittliga jordbruket, det som vi i allmänt tal brukar kalla för familjejordbruket. Mina slutsatser kanske är litet tillspetsade i en del fall, och analyserna kanske inte är tillräckligt djupgående, men det är inte någon lätt uppgift att på några minuter försöka beskriva situationen för en så komplicerad sektor som det här är fråga om. Jag hari alla fall i grova drag försökt ge min syn på hur jag har uppfattat situationen för näringen och dess utövare. Jag har dragit slutsatsen att nu måste snabbt ett omtänkande till och därtill snabba åtgärder, om vi vill påverka utformningen av den framtida livsmedelsproduktionen. Herr talman! Huruvida jag har fel eller rätt får väl de lärde tvista om.

Herr talman! Vi har med sedvanligt intresse lyssnat på John Andersson. Jag tänker inte gå i genmäle. Jag vill bara säga följande. En hedersman lämnar riksdagen, en man som står för sina åsikter, en man som tar konsekvenserna av sina ställningstaganden och en man som vi minns med respekt. Vi kommer att sakna John Anderssons inlägg i våra debatter.

Herr talman! Jag skall inte heller gå i replik med John Andersson. I likhet med Sven Eric Lorentzon vill jag säga att jag har lyssnat på John Andersson med stort intresse. Jag uppfattade inte hans anförande som ett reservationslöst brandtal för näringen, men det var djupt engagerat i de frågor som John Andersson känner så varmt för. Det var ett typiskt John Andersson-tal. Vi har haft många inspirerande debatter i denna kammare med John Andersson. Man har aldrig kunnat komma opåläst till en debatt med honom. John Andersson har alltid engagerat sina meddebattörer; han har fört fram frågor som han väl känner och förhållanden som berör hans egen bygd. Vi kommer självfallet att sakna John Andersson, och vi tackar honom för allt arbete som han har lagt ned i vårt utskott.
Herr talman! Jag hade inte heller tänkt gå i polemik. Eftersom detta nu mera formar sig till en tack-och-avskedsföreställning vill jag kvittera vänligheterna genom att säga till mina utskottskamrater att jag kommer att minnas den tid då vi tillsammans arbetade i utskottet som en mycket trevlig tid. Vi visste var vi hade varandra, som det heter, och vi diskuterade frågorna. Kanske det blev litet hårda tag ibland, men det var ärliga tag, och vi respekterade varandra. Det uppskattar jag verkligen!

Herr talman! Jag skulle vilja börja denna debattomgång med att peka på tre förhållanden som jag tycker är viktiga när det gäller synen på missbrukarvården. Det första är det faktum att alla människor är olika. Detta gäller generellt och inte minst beträffande missbrukare. Människor hamnar i missbruk av olika orsaker, vilket innebär att man måste satsa på vårdinsatser som är anpassade till de enskilda missbrukarnas problem och svårigheter. Det andra som jag skulle vilja peka på gäller ärligheten mot missbrukaren. Jag tror att det är viktigt och angeläget både för samhället, dvs. för dem som försöker hjälpa, och inte minst för missbrukaren själv att missbrukaren bemöts med ärlighet och uppriktighet och inte med bortförklaringar. Det gäller att inte försöka gömma undan missbruket eller att krypa undan samhällets ansvar. Öppenheten och ärligheten gentemot missbrukaren är något som behöver markeras, inte minst i samband med att vi diskuterar tvångsåtgärder. Det tredje som jag vill peka på är att tvångsvården är till för att rädda liv. Den tvångslagstiftning som finns på det sociala området är inte ägnad att straffa, utan den är ägnad att rädda liv och att hjälpa missbrukaren i olika situationer. Tyvärr har debatten under de gångna åren präglats av en viss syn. Det har skapats underlag för begrepp som socialmyndigheternas eller socialtjänstens åklagarfunktion och liknande. Verkligheten är inte sådan, och verkligheten skall inte vara sådan. Faktum är att sociallagstiftningens syfte när det gäller tvånget är klart — syftet är att hjälpa och att rädda den enskilda missbrukaren. Herr talman! Jag tror att den tid som vi har bakom oss har fått katastrofala följder för väldigt många missbrukare. Jag tänker på flummighetens tid inom missbrukarvården och i missbrukarvårdsdebatten. Jag är övertygad om att många missbrukare har dukat under beroende på den vårdinriktning som har rått under de senaste åren. Jag hälsar därför med mycket stor tillfredsställelse den tillnyktring som visat sig i debatten och i olika förslag som har presenterats i olika sammanhang och som också är föremål för överläggningar i kammaren i dag. Jag tycker att det är bra att socialministern nu har lagt fram en proposition som innebär en klar markering i föränderlig riktning när det gäller synen på missbrukarvården i viktiga sammanhang och när det gäller viktiga förändringar i åtgärdssammanhang. Vi måste bygga upp missbrukarvården utifrån ett humant tänkande och utifrån ett humant samhällssystem. Detta är ju ingenting som är unikt för missbrukarvården utan något som präglar hela vårt demokratiska samhälle och hela vår demokratiska socialpolitiska utveckling. Jag har därför mycket liten förståelse för dem som menar att tvångsomhändertaganden och tvångsvård skulle vara inhumana. Vi måste då ställa oss frågan: Vilket är från samhällets sida mest humant, att låta missbrukaren duka under i socialt elände, i sjukdom och nöd eller att gå in och biträda missbrukaren t.o.m. med tvångsåtgärder när alla andra möjligheter är uttömda? Vi ser det som en självklarhet att rädda en människa i sjönöd. Är det inte lika självklart att rädda en missbrukare som står inför ett rent katastrofhot? Vi är alla överens om att de första och viktigaste insatserna är frivilliga vårdoch stödinsatser. I socialberedningens betänkande, i propositionen och i den motion som vi moderater har skrivit med anledning av propositionen slås det fast att den viktigaste insatsen är den frivilliga och de åtgärder som måste vidtas från socialtjänstens sida för att på frivillig väg rädda missbrukaren från ett fortsatt missbruk. Tvång skall man ta till när andra åtgärder visar sig vara verkningslösa och när det inte är möjligt att komma till rätta med missbruket på annat sätt. När tvång har tillgripits återkommer kravet på att så snabbt som möjligt klara vården genom frivilliga insatser och genom en successiv utslussning i öppnare vårdformer. Men i detta sammanhang brister det i dag i fråga om resurser och i fråga om olika metoder. Det finns därför anledning att se till att man får fram resurser för en bättre metodik och för bättre möjligheter för en sådan successiv utslussning. Vi moderater hälsar med tillfredsställelse den markering som görs i propositionen om att socialnämndens ansvar i utslussningsoch anpassningssammanhang skall öka och att man klarare markerar det totala ansvaret från socialtjänstens sida. Vi moderater hälsar med tillfredsställelse även den uppstramning som kommer till uttryck i propositionen och i socialutskottets betänkande. Men vi anser att åtgärderna på några områden inte är tillräckliga, och jag vill, herr talman, tala om vilka områden det gäller. Vi har nu fått en markering av en social indikation. Den här frågan har också varit föremål för diskussion i den allmänna debatten om tvånget inom socialtjänsten och om tvånget när det gäller missbrukare. Vi moderater ser det som självklart att vi måste ha en sådan social indikation. Det är helt orimligt att nära anhöriga till svåra missbrukare skall behöva brytas ner av en kär anhörigs missbruk. Här finns ett samband, och samhället måste ta ett totalt ansvar för såväl missbrukaren som missbrukarens familj. Jag har i mitt tidigare arbete ganska ofta mött just detta problem. Jag tänker på en gammal mamma som har vårdat sin missbrukande son i hemmet, men där bördan har blivit alldeles för tung. Missbrukaren har egentligen helt förstört den gamla mamman, därför att samhället inte har haft resurser, möjlighet eller vilja att biträda. Jag har också mött barn till missbrukare. Det har faktiskt blivit även så att man har fått flytta på barnen från hemmet i stället för att gå in med mera aktiva åtgärder för att hjälpa missbrukaren. Det här är sådana sociala situationer som vi ständigt möter när vi konfronteras med missbrukare i familjekretsen. För oss moderater är det då Prot. 1987/88:136 självklart att vi måste ha en social indikation i LVM. 8 juni 1988 Beträffande farorekvisitet har vi också gjort en klarare markering än vad JT. IT Oo majoriteten gjort. Vi menar att farorekvisitet inte endast skall gälla för närstående utan också annan. Jag är medveten om att det kan vara svårt att dra gränser, men vi moderater tycker att det är bättre att göra en markering i socialtjänstlagen än att göra som majoriteten och hänvisa till brottsbalken när det gäller möjlighet att ingripa om fara uppstår för annan person på grund av missbruk. När det gäller risk för annan är det ju faktiskt missbruket som är grunden till denna risk. Vi tycker att det då också skall vara på grund av missbruk och med stöd av en gällande sociallagstiftning som man kan ingripa. Det är att gå alldeles för långt att åberopa endast brottsbalken i sådana sammanhang. Det sociala ansvaret måste markeras betydligt starkare än vad majoriteten gör på denna punkt. Vi pekar på HIV-problemet, prostitutionen och de faror och svårigheter som uppstår i det sammanhanget. Vi anser att missbrukslagstiftningen bör få en sådan utformning att vi har möjlighet att tillgripa denna lagstiftning om det inte finns andra lagar som står till buds när det gäller att stävja eventuell smittospridning. En annan punkt gäller krav på anstånd med verkställighet. Vi moderater är ensamma om detta krav. Här tycker jag att utskottsmajoriteten skriver krumbuktaktigt om de motiv som förs fram för att avstyrka vårt krav på anstånd med verkställighet. Vi har den uppfattningen, att om det visar sig efter ett länsrättsbeslut att missbrukaren är beredd att under frivilliga former underkasta sig ett mera frivilligt program, då skall man också efter beslutet ha möjlighet att ge missbrukaren denna chans. Utskottsmajoriteten säger att detta strider mot socialtjänstlagens intentioner. Jag begriper inte ett sådant resonemang, för huvudmålet med socialtjänsten är ju frivillighet. Har man gett ytterligare en chans för frivillighet genom anstånd med verkställighet, hur skall detta kunna strida mot socialtjänstens anda? Jo, säger man, då kommer det indirekta tvånget in i bilden. Må så vara att det indirekta tvånget kommer in i bilden här, men det indirekta tvånget finns ju med också i majoritetens skrivning. Skillnaden är bara den att missbrukaren enligt majoritetens förslag först måste in på ett LYM-hem och sedan slussas ut. Därefter måste han leva under det s.k. indirekta tvånget. Jag tycker att majoriteten här gör sig skyldig till en logisk kullerbytta när det gäller synen på grunderna i socialtjänsten och på det s.k. indirekta tvånget. Herr talman! Vi yrkar också på att vårdtiden förlängs till ett år i stället för sex månader. Vår uppfattning är att socialtjänsten skall ha ansvaret för utredningen. Det är fel att ge länsstyrelsen fortsatt ansvar för ansökningsförfarandet. Socialtjänsten skall ha ansvaret också för ansökan i LYM-fallen. Även här tycker vi att utskottsmajoriteten för ett något knepigt resonemang. Jag vill understryka vad vi från moderat sida har påtalat på denna punkt flera gånger, och det gäller länsstyrelsens roll. Länsstyrelsen skall ha en generellt stödjande och rådgivande roll. Både missbrukare och från socialtjänstens sida skall man kunna vända sig till länsstyrelsen. Genom det förslag som nu framlagts och genom den ordning vi har i dag splittras länsstyrelsens roll. 6 Länsstyrelsen får en mycket märklig dubbelroll. Det är ingen bra situation för länsstyrelsen när det gäller LVM-fallen. Till sist, herr talman, om ansvaret för LMV-vården. Här brister det mycket påtagligt i vårt svenska samhälle i dag. Justitieombudsmannen har klart påtalat bristerna i skarpa ordalag. Vi moderater anser att det är tid att staten tar ett större ansvar. Vi vill förstatliga LYM-hemmen och lägga huvudmannaskapet på staten. Det innebär att vi får ett samlat ansvar. Det innebär också att landstingen inte behöver engagera sig så som de gör i dag. Det innebär rakare vägar, bättre möjligheter till effektiv vård och behandling. Jag vill understryka de enskilda vårdhemmens positiva insatser, inte minst LP-Stiftelsens familjevård. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer där vi moderater finns med.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 11 och 12 och i övrigt till utskottets hemställan i dess helhet. Det är ingen tillfällighet att folkpartiet till detta betänkande fogat bara dessa två reservationer, som i och för sig gäller samma sak. Folkpartiet har velat göra gällande att vi är ett socialliberalt parti. Med detta betänkande har vi försökt komma så långt som möjligt i detta avseende. Många av oss som i dag inbjuds att fatta beslut om en uppstramning av LVM-lagen var med om att i nära nog lyckoberusat tillstånd för några år sedan besluta om socialtjänsten. Själv skrev jag då ett långt remissvar på förslaget. Allt tvång blev praktiskt taget avskaffat. Demokrati och solidaritet var fundamenten för ekonomisk och social trygghet, likhet i levnadsvillkor, aktivt deltagande i samhällsliv.

Även jag upptäckte att det inte är liberalt att vara superliberal — då är man knappast socialliberal. Tillnyktringen har inte varit utan smärta — det vill jag också vittna om. Frivilligheten till döds var svår att överge. Men ansvar sätter gränser, och medmänsklighet ställer också krav. Människokärlek — om jag vågar ta det stora ordet i min mun — har också sitt tvång. Riksdagen kan inte garantera att alla som kommer att handskas med den nya LVM-lagen ser den som ett utslag av medmänsklighet eller, kanske ännu mindre, av människokärlek. Då riskerar lagen givetvis att bli en tvångslag i negativ mening. Därför bör personalomsorg och utbildning ägnas dem som skall göra bruk av den nya lagen, så att den blir verkligt medmänskligt tolkad och tillämpad. Mot den här bakgrunden är det litet märkligt att även fortsättningsvis befria socialnämnderna från uppgiften att hos länsrätten begära den tvångsvård som man är övertygad om är nödvändig. Detta är en kvardröjande försiktighet för att skydda socialtjänsten och socialtjänstemännen från själva åtgärden att göra en hemställan om vård hos rätten. Om lagen nu antas kommer socialnämnden att göra omedelbara omhändertaganden och göra alla utredningar som behövs för att åstadkomma ett omhändertagande. Jag tycker att det är en onödig överpsykologisering att tro att en klient och en utredare skulle få bättre relationer därför att utredaren inte vidtar själva åtgärden. Andra partier har till det här betänkandet fogat många fler reservationer än folkpartiet. Jag tror att också de reservationerna till allra största delen bygger på en god vilja att hjälpa så många som möjligt som har råkat illa ut. Det faktum att folkpartiet bara har två reservationer innebär dock en liten avgränsning åt höger. Vi har gått med på en förlängning av vårdtiden från fyra månader till maximalt sex månader. Det är vår förhoppning att den förlängda tiden skall räcka till för de flesta, för att klienten med sin utredare skall kunna träffa en hållbar överenskommelse om frivillig alternativ, helst långt innan de sex månaderna har runnit ut. Detta är ett slags kärlekens tvång. Det är också min förhoppning att samhället i än högre grad än för närvarande skall finna samarbete med all den ideella verksamhet, organiserad och oorganiserad, som trots allt finns i vårt samhälle, för att hjälpa dem som har råkat värst ut i missbrukarsammanhang.

Herr talman! Det finns ingen anledning att se med någon större optimism på utvecklingen på missbruksområdet, vare sig det gäller alkohol eller narkotika. I slutet på 70-talet och flera år in på 80-talet kunde vi notera en nedgång i alkoholkonsumtionen, en nedgång som man kunde hoppas skulle fortsätta. Det var förstås positivt, inte minst därför att det finns ett bevisat samband mellan konsumtionstrenden och missbrukets omfattning. Tyvärr har den här nedåtgående trenden brutits. Vi har på senare tid kunnat notera en viss uppgång i konsumtionen igen. Man kan alltid diskutera vilka faktorer det är som påverkar utvecklingen, men nog finns det anledning att tro att den aktivitet som rådde på det drogförebyggande området efter 1977 års alkoholpolitiska beslut i riksdagen var av stor betydelse. Då förstärktes informationsverksamheten, och då initierades från centralt håll kampanjer för drogfrihet. Vi har från centerpartiet flera gånger riktat kritik mot den nuvarande regeringen för, som vi menar, dess brist på insatser på det drogförebyggande området. Vi har bl.a. pekat på att det är oklart, i varje fall utifrån betraktat, vilken kompetens dets.k. AN-rådet har. Ansvarsområdet och resurserna för rådet är också oklara. Skall rådet ha huvudansvaret för initiativ på det här området, måste självfallet också tillräckliga resurser överföras till rådet. Beträffande utvecklingen på narkotikasidan är uppgifterna inte helt entydiga. De data som finns rörande nyrekrytering av unga till narkotikamissbruk pekar på att en minskning har skett. Å andra sidan tyder uppgifter på att det tunga narkotikamissbruket ligger på en högre nivå i dag än i slutet av 70-talet. Tillgången på narkotika har också ökat högst markant den senaste tiden, och priset på tung narkotika ligger ofta långt under vad som brukar anses vara normalt marknadsvärde. Detta är naturligtvis mycket oroande och visar på nödvändigheten av att narkotikapolisen och gatulangningspatrullerna hos polisen får nödvändiga resurser. Så har tyvärr inte varit fallet under senare år. Det som jag nu har sagt är upptaget i reservation 20 till betänkandet. Det är den sista reservationen i betänkandet, men det förebyggande arbetet får inte vara det sista man tar till, utan det skall alltid prioriteras. Det finns anledning att framhålla detta, även när vi behandlar ett betänkande som i huvudsak handlar om tvångsvård av vuxna missbrukare. Herr talman! Missbrukarvården har genom åren varit föremål för många åsikter. I debatten har inte sällan olika vårdideologier ställts mot varandra, och det har förstås också präglat verksamheten, som från tid till annan varit av skiftande karaktär. Jag tror att behandlingsresultatet har blivit lidande genom den bristande kontinuiteten i vårdverksamheten. Jag vill gärna säga att det i den proposition som ligger till grund för betänkandet finns mycket som är bra och som vittnar om en insikt om de verkliga behoven och om hur skiftande behoven är. För de flesta människor torde det vara tämligen självklart att det bästa resultatet uppnås när missbrukaren själv är motiverad för vårdinsatsen. Det naturliga är därför att vård och andra hjälpinsatser grundar sig på frivilligt deltagande. Men det finns situationer, när missbrukaren inte förmår känna motivation, när han är så djupt nere i sitt missbruk att han inte kan tänka sig en tillvaro utan spriten eller narkotikan. För den människan kan en tids tvångsvård vara en human åtgärd. Det har kommit en del brev inför behandlingen av detta ärende. Från något håll har det sagts att det är det gamla strafftänkandet som nu kommer till heders igen. Det är beklagligt att man använder denna typ av argument, som naturligtvis kan verka skrämmande på dem som behöver vård. Straff är ett begrepp som naturligtvis inte hör hemma i detta sammanhang — det torde vara givet för de allra flesta. Det är viktigt att understryka att vården skall vara sådan att den är värd att kallas vård. Men om verksamheten får mer arbetsro än vad som tidigare har varit fallet, finns det också förutsättningar för att den skall utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. I centerpartiet anser vi att det behövs ett mångsidigt utbud på vårdområdet för att möta alla skiftande behov och att det därför finns anledning att stödja alla de frivilligorganisationer som gör jätteinsatser inte bara i vården utan, och kanske framför allt, även i det förebyggande arbetet. Vi vill emellertid understryka att när samhället finner skäl att tillgripa tvång, skall det inte överlåtas till enskilda att verkställa detta. Vi från centerpartiet tillstyrker att längsta tiden för tvångsvård förlängs till sex månader från nuvarande fyra månader. I likhet med moderater och folkpartister delar vi däremot inte majoritetens uppfattning vad gäller ansvarsfördelningen mellan socialnämnd och länsstyrelse. Enligt vår uppfattning är det logiskt att socialnämnden, som har kännedom om missbrukarna i kommunen, på eget initiativ också gör utredningen och ansöker om vård i LVM-ärenden. I propositionen understryks att LVM-vård i större utsträckning än nu skall inledas på sjukhus. Det är riktigt, om det bara är möjligt att kombinera sätter. I många fall är det ju bara på sjukhusen som man kan ge den rätta inledande behandlingen, såsom avgiftning m.m. Att det har varit stora problem härvidlag har socialutskottet tidigare påpekat. Det har också sagts att det är nödvändigt att hitta lösningar. Enligt centerns uppfattning är förslaget i propositionen inte övertygande. Det understryks att frivilligheten i HSL är så fundamental att man egentligen inte får rubba på den. Men samtidigt föreslås att överläkare skall ges bemyndigande att hindra avvikelser. Man kan fråga sig hur detta skall kunna ske utan att man tummar ganska mycket på frivillighetsbegreppet. Eftersom alla är överens om att den inledande vården är synnerligen viktig för hela behandlingsresultatet, måste problemen i sammanhanget klaras av. Kan man inte lösa konflikten mellan den grundläggande frihet som finns i HSL och ofriheten i LYM, måste man pröva möjligheten att inrätta särskilda sjukvårdsplatser på LYM-hemmen, som då naturligtvis skall vara försedda med verkliga sjukvårdsresurser. Vi från centerpartiet har också föreslagit att 4 § i LVM skall utformas så, att skyddet för närstående även innefattar närboende. Kraftiga störningar för närboende är ett så utomordentligt vanligt inslag i missbruksbilden att vi anser att företeelsen bör mera höra hemma i LVM än i brottsbalken. Det finns i dag mycket stora brister när det gäller vårdresurser, inte minst i fråga om LVM-platser. Nu har det på senare tid skett en uppryckning, som inte minst har motiverats av förekomsten av HIV i samhället. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att detta arbete kan fortsätta — inte ryckvis, utan kontinuerligt.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

Herr talman! Grundlag och medborgerliga frioch rättigheter sitter en smula trångt i Sverige just nu. Privatpolis, sponsrad av finansherrar, och förbjuden avlyssningsapparatur tycks tillhöra modetrenden. Och liksom den holmérska andan brett ut sig på justitiesektorn, så breder tvångsfilosofin ut sig på socialsektorn. Det ena departementet jagar kurder. Det andra departementet jagar missbrukare och utslagna. Dagens betänkande från socialutskottet är särpräglat. Här ligger ett förslag om att man skall kunna beröva människor med missbruksproblem viktiga medborgerliga frioch rättigheter under sex månader i sträck — och detta utan appell. Det handlar om ett halvt års frihetsberövande, utan att personen i fråga har begått något brott. Det är en allvarlig sak från medborgarrättslig synpunkt, för även missbrukare är medborgare och bör skyddas av grundlagen. Missbrukssituationer kan vem som helst råka i. Missbruk finns i alla kretsar i samhället, även om det naturligtvis slår något olika beroende på var på samhällsstegen man befinner sig. Vi som arbetar här i riksdagen vet att t.o.m. bland oss stress, politiskt tryck, social isolering eller personliga livskriser göra att en människa hamnar i ett missbruk. Men jag tror inte att någon av oss — ställd inför den konkreta situationen — skulle vilja se en kollega, som hade svåra problem, bli berövad friheten under sex månader. Nog skulle vi säga oss att det var annat som behövdes för att hjälpa honom eller henne. Men ändå förutsätts vi i dag rösta igenom ett förslag om sex månaders tvångsomhändertagande. Nu är det inte bara tvångets längd som utgör ett problem för rättsstat och medborgarrätt. Kretsen av personer som skall kunna utsättas för tvånget vidgas i praktiken kraftigt, och gränserna är dess värre lösliga. Det hittillsvarande tvånget har varit avsett som ett akuttvång att användas i särskilt svåra och destruktiva situationer. Ett sådant tvång måste finnas, och det skall inte heller finnas någon rädsla för att använda det när det behövs. Men här är det nu fråga om att i princip alla behandlingsbehövande skall kunna omhändertas med tvång. Man inför en social indikation, allmänt hållen och löslig som sådana indikationer alltid är, utlämnad åt det individuella ställningstagandet från myndighetens sida. Och som om detta inte räckte, gör man dessutom tvånget obligatoriskt, när indikationerna anses vara uppfyllda. Det är alltså inte fråga om att använda tvånget mot en behandlingsbehövande med hänsyn till det individuella behovet. Tvånget skall användas. Det är inget tvivel om att detta är det mest omfattande angreppet på de medborgerliga frioch rättigheterna i Sverige sedan andra världskrigets dagar. Det är också en berättigad fråga, om inte denna nya lag strider mot regeringsformen. Enligt regeringsformen får en inskränkning i frioch rättigheterna aldrig gå utöver vad syftet med inskränkningen gör nödvändigt. Men den nya lagen gör tvånget obligatoriskt oavsett om det är nödvändigt eller ej. Lagen går utöver den begränsning som grundlagen ställer upp. Det finns också en helt annan mycket betänklig rättslig aspekt. Det har ju vuxit upp ett antal privata behandlingshem, i något fall t.o.m. i aktiebolagsform. De har sina egna behandlingsfilosofier och sina egna administrationer. Med sexmånaderstvånget blir det i praktiken så, att privata institutionsledningar skall administrera vårdtvånget. Privatpersoner skall ges befogenheter över människor med svåra sociala problem. Vad det här är fråga om är en helt ny dimension, rättsligt sett. I vår hittillsvarande sociallagstiftning har tvånget som sagt varit ett akuttvång, något som man tillgriper för att bryta en situation och motivera för behandling. Detta nya tvång är något annat — det är ett behandlingstvång. Det är en ny rättsprincip, stridande mot allt vad arbetarrörelsens klassiska värderingar på socialpolitikens område innehåller. Och det kommer praktiskt att ställa socialtjänsten inför tvånget att upprätta fler och nya institutioner, där inlåsning och bevakning skall råda. Ändå är den mest centrala frågan inte av rättslig natur. Den är ideologisk. Den handlar om människosyn och människorespekt, om demokratin och jämlikhetstanken — om vad man litet högtidligt skulle kunna kalla arbetarrörelsens själ. Och där representerar som sagt den nya lagen något i grund annat än vad arbetarrörelsen hittills alltid stått för. Det som arbetarrörelsen i årtionden bekämpat, det är i dag högsta sanning i den socialdemokratiska partiledningen. Det som arbetarrörelsens egen nykterhetsorganisation Verdandi alltid stått för, det går man i dag hänsynslöst emot i partiets ledning. Den gamla förlegade syn som de konservativa stått för, den företräds i dag av en socialdemokratisk regering. Det är därför, tycker jag, en allvarlig och ödesdiger fråga vart socialdemokratin är på väg. Det verkar som om man hade glömt Olof Palme, som på 1978 års partikongress yttrade: ”Låt mig så anlägga ett framtidsperspektiv.

Och hur snabbt har inte broderskaparen Evert Svensson lyckats avlägsna sig från vad han bara för fem år sedan stod för i socialpolitiken. Inte är det mycket kvar i dag av den kristna principen ”allt vad I viljen människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem”. Vad är det som händer med socialdemokratin i dag? Är det någon sorts valtaktik att acceptera ett konservativt program för att ta röster från de konservativa? Eller är det en djupare förändring inom socialdemokratin själv? Håller de idéer som formats av kämpande människor nu på att ersättas av en partiaristokratis syn på dem som befinner sig där nere? Har socialdemokratin gett upp sina visioner och försonat sig med klassamhället ända därhän, att man vänder tillbaka till dess föråldrade principer och sätt att behandla sociala problem? Har det uppstått ett slags ny klass i socialdemokratins toppskikt som känner sig mer befryndad med herrar Penser och Fischer än med samhällets utsatta? Här har vi haft ett parti som just på socialpolitikens område förtjänar beundran för att de gjort en av sina mest omvälvande och förnämliga insatser — och nu förnekar man på något egendomligt sätt sig själv och raserar slag i slag det man själv så mödosamt har byggt upp. Vad socialministern och regeringen här gör är, såvitt jag kan se, inget annat än att bekräfta den politiska högerns populistiska och ytliga fördomar. Ni ger högern triumfen att ni går över på dess linje. De som vinner på det här är inte ni utan moderaterna — moderaterna som ju ironiskt nog är det mest alkoholliberala av alla riksdagspartier, dvs. liberala mot alkoholen men repressiva mot människor som drabbats av den. En progressiv och demokratisk socialpolitik skall ha en motsatt inriktning — hård och restriktiv mot drogerna, men demokratiskt respektfull mot människan. Det är också något patetiskt att höra talare här stå och predika för att vi nu verkligen måste se till att socialtjänsten får resurser — företrädare för samma partier som i riksdagens finansutskott kan rösta för resp. 10 miljarders nedskärning, 6 miljarders nedskärning, 4 miljarders nedskärning av statens bidrag till kommunerna. Resultatet av en sådan besparingspolitik blir naturligtvis bara att det mest akuta, dvs. tvångsvården, blir det som i första hand kommer att prioriteras under knappare resurser. De som drabbas av tvångsförslaget är inte bara de svagaste och mest utsatta — det är också alla de som inom socialtjänsten tagit till sig de demokratiska idéerna, alla de som inom fackföreningsrörelsen och klientrörelsen arbetar med kamratstödjande verksamhet. Varje demokratisk politik bygger på medvetande och insikt, insikt om människans kraft och förmåga att frigöra sig från det som trycker ner henne. Därför vet vi numera också, från både teorins och praktikens område, att det går inte att under myndighetstvång och hot bearbeta de svåra känslomässiga störningar, de falska identiteter, den rädsla och relationslöshet som alltid ingår i missbruksoch utslagningssituationerna. Mot den bakgrund som jag här har skisserat vill vi från vårt parti se en arbetarrörelse som fullföljer de tankar Olof Palme gav uttryck för, tankar som alltid har inspirerat arbetarrörelsens historiska strävan på socialpolitikens område. Vi känner starkt för de socialdemokrater som inom sitt parti hävdar denna klassiska demokratiska syn. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna av Lars-Ove Hagberg. Jag vill också ställa ett annat yrkande. Enligt regeringsformens 2 kap. 12 § tredje stycket kan en sjättedel av de röstande i kammaren förklara ett förslag vilande under ett år, om detta förslag innebär inskränkningar i grundläggande medborgerliga frioch rättigheter. Vi behandlar i dag ett sådant förslag. Omsorgen om medborgarrätten kräver att vi gör vad som kan göras för att stoppa det. Jag yrkar därför att förslaget förklaras vilande.

Herr talman! Först: Om Jörn Svenssons yrkande om att 20 § i lagförslaget inte skall antas nu utan förklaras vilande i minst tolv månader skulle biträdas av mer än en sjättedel av kammarens ledamöter, innebär det att den nya lagen helt skulle sakna bestämmelser om begränsning av vårdtidens längd. Det kan inte godtas, och jag yrkar därför att hela lagstiftningsärendet i så fall återförvisas till socialutskottet. Herr talman! I samband med socialtjänstreformen och den nya socialtjänstlagen, som trädde i kraft den 1 januari 1982, tillkom också lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Lagen, som är en kompromiss mellan olika ståndpunkter när det gäller tvångsvård av vuxna missbrukare, har följts upp av socialberedningen. Det är dess förslag som har legat till grund för den proposition som vi nu behandlar. Vården av alkoholoch narkotikamissbrukare har länge varit kontroversielli vårt land. När nykterhetsvårdslagen föll bort och socialtjänstlagen kom i dess ställe innebar det en ny syn på missbrukarna. De skulle som alla andra människor i det svenska samhället behandlas med respekt och integritet. Socialtjänsten skulle söka upp och erbjuda vård och stöd på frivillighetens grund för att missbrukaren skulle komma ifrån sitt missbruk. Men avsikten, herr talman, var inte att det skulle bli en frivillighet till döds. Tyvärr har hjälpen från socialtjänsten i flera fall bestått i att man passivt betalat ut pengar — något rejält stöd har missbrukarna inte fått. Kanske har de fått hjälp att komma till ett behandlingshem, men någon uppföljning av denna vård har inte skett, utan när de inte har klarat av den första svåra tiden efter en behandling, har socialtjänsten accepterat detta misslyckande. Följden har många gånger blivit att missbrukaren fått svåra obotliga skador. Socialtjänsten måste tillsammans med klienten göra upp en behandlingsplan, och klienten måste få möjlighet att välja mellan olika behandlingsalternativ. Det är också viktigt att insatserna är planerade så, att man undviker att missbrukaren hoppar från den ena behandlingen till den andra. Men om den frivilliga behandlingen inte fullföljs och missbrukaren fortsätter att riskera sitt liv, då får inte socialtjänsten tveka att ingripa. En av de viktigaste punkterna vid genomförandet av socialtjänstreformen var att vi som grund för det sociala arbetet lade en helhetssyn och att vi införde en integrerad socialtjänst — alla skulle kunna arbeta med alla problem. Tyvärr har arbetet med vården av missbrukare inte fungerat i denna organisation. Vården har därför eftersatts. Flera kommuner har av denna anledning för sitt arbete med missbrukarna inrättat specialiserade enheter. Genom denna specialisering får vi tillbaka ett brett kunnande i missbrukarvården ute i kommunerna, vilket gagnar klienterna. Herr talman! Inte bara den administrativa organisationen är viktig. Lika viktig är förtroendemannaorganisationen. Det är viktigt att slå vakt om denna organisation. Den får inte slås sönder i små enheter som även skall handha frågor av t.ex. teknisk natur, såsom gator och energifrågor. Det krävs särskild kompetens för att ta det politiska ansvaret att värna om de särskilt utsatta gruppernas behov av vård och omsorg. De som väljs till dessa uppdrag har ansvaret för sådana integritetsingripande frågor som tvångsvård av barn, av ungdomar samt av vuxna missbrukare. Av rättssäkerhetsskäl kräver detta stora kunskaper och särskild kompetens i dessa svåra och tunga frågor. Det är lika viktigt att de förtroendevalda får utbildning om lagstiftningen som att personalen inom socialtjänsten får det. Herr talman! Den uppföljning som har genomförts beträffande tvångslagen har visat att denna i många fall inte har kunnat tillämpas, t.ex. därför att den skada som missbruket medfört inte har varit tillräckligt omfattande. Vissa kommuner har helt satsat på den frivilliga vården, vilket i och för sig är bra, men de svåra och tunga missbruksfallen här därmed lämnats åt sidan. Vårdinstitutioner har lagts ned eller byggts om vilket medfört att vårdplatser försvunnit. Detta har medfört att dödligheten bland framför allt de yngsta vuxna missbrukarna är alltför hög. Dödligheten bland alkoholmissbrukare beräknas vara sju gånger högre än i normalbefolkningen, och studier visar att dödligheten bland narkotikamissbrukarna i vissa fall är 10-15 gånger högre. Dessa förhållanden är oacceptabla! Socialberedningen och även propositionen poängterar att socialtjänstlagen och den frivilliga vården skall utgöra grunden för missbrukarvården. Om man skall lyckas i missbrukarvården är det en självklarhet att missbrukaren måste vara motiverad för vård och ha en vilja att komma bort från sitt missbruk. Tyvärr avvisar många tunga missbrukare erbjudande om frivillig vård. Alternativet är ett liv som slutar i total utslagning och en för tidig död. Ett annat alternativ är att samhället i stället ingriper genom tvångsvård. Denna tvångsvård skall vara ett led i en längre tids behandling, som skall motivera missbrukaren och följas av frivillig behandling. Tvångsvården måste vara en kvalificerad vård med väl utbildad personal — inte bara vara en förvaring. Utskottets majoritet ansluter sig till propositionen i dess helhet. Behovet av vård skall vara avgörande för när tvångsvård skall få tillämpas. Den nuvarande lagen kräver att ett trängande behov av vård skall föreligga för att tvånget i lagen skall kunna tillämpas. Detta har medfört att missbruket skall ha gått så långt att obotliga skador på lever, hjärna eller andra livsviktiga organ skall ha uppstått för att vård enligt LVM skall kunna tillgripas. Men, herr talman, det måste vara möjligt att avbryta ett svårt missbruk innan allvarliga medicinska skador uppstått. Därför föreslås nu att ordet ”trängande” utgår ur lagtexten. Enbart de medicinska skadorna är i dag avgörande för huruvida lagen kan tillämpas. Det måste emellertid också vara möjligt att ingripa i de fall då någon, framför allt en ung missbrukare, har en sådan livsföring på grund av sitt missbruk att han eller hon är på väg att helt spoliera sitt liv. Herr talman! I några motioner föreslås att omhändertagande skall kunna ske även när en missbrukare utsätter omgivningen för våld, hot eller annan skada. LVM, herr talman, är ju en vårdlag och inte en strafflag. För närstående, dvs. hustru, barn eller föräldrar, föreslås emellertid ett undantag. Om närstående utsatts för våld, hot m.m. skall lagen kunna tillämpas. Övriga personer i omgivningen får emellertid vända sig till polis, och brottsbalkens regler blir då tillämpliga. För en nära anhörig kan det emellertid vara svårt att anmäla sin make eller sitt barn för brott, och därför är det befogat att i detta fall i stället tillämpa LVM. Sak samma gäller de HIV-smittade narkomanerna. För att skydda omgivningen från HIV-smitta är smittskyddslagens bestämmelser tillämpliga. Givetvis skall socialtjänstlagen eller LVM användas för att hjälpa en HIV-smittad missbrukare att komma ifrån sitt missbruk. Herr talman! Det står i LVM i dag att lagen kan tillämpas. Detta har medfört att vissa missbrukare inte fått erforderlig vård. Nu föreslås att samhället skall ingripa i det fall lagens regler är tillämpliga. En missbrukare skall inte längre kunna lämnas i sticket av t.ex. kostnadsskäl — tvångsvård är ju resurskrävande — eller därför att han inte själv inser sitt behov av vård. Innan ett tvångsingripande kan ske skall dock vård i frivilliga former ha prövats. När beslut om tvångsvård fattas är det angeläget att vården påbörjas så snart beslutet vunnit laga kraft. I LVM påpekas också att tvångsvården så snart som möjligt skall övergå till annan form, t.ex. till vård på behandlingshem, kanske drivet av någon organisation. Då man konstaterat att behov av vård föreligger vore det inkonsekvent att avvakta med att verkställa ett beslut om tvångsvård, vilket moderaterna föreslår. På en punkt i det här lagförslaget är de borgerliga eniga, herr talman. Det gäller frågan om vem som skall utreda och ansöka om vård. I dag gör länsstyrelsen bådadera. Enligt lagförslaget skall så ske även fortsättningsvis, men socialnämnden skall bistå länsstyrelsen med själva utredningen. På så sätt skall dubbelarbete undvikas. Av rättssäkerhetsskäl är det emellertid viktigt att en instans vid sidan av socialnämnden bedömer om alla frivilliga resurser verkligen prövats. Det kan även underlätta det fortsatta vårdarbetet att länsstyrelsen är motpart i själva domstolsprocessen. I dag kan en missbrukare omhändertas omedelbart, om det är sannolikt att han har behov av vård enligt LVM och länsrättens beslut inte kan avvaktas. Polisen eller i vissa fall länsrätten får besluta om omedelbart omhändertagande. Lagen föreslås nu utvidgad på så sätt att även socialnämnden skall kunna fatta ett sådant beslut. Om t.ex. en hustru i dag finner att hennes man är i behov av omedelbar vård och därför ringer socialnämnden — dvs. den assistent som känner till fallet — kan nämnden inget göra utan tvingas hänvisa hustrun till polisen som får fatta beslut. Om socialsekreteraren vill göra något måste han vända sig till polisen. Därigenom bryter han mot sekretessbestämmelserna. Tyvärr sker detta i flera kommuner i dag. Sådana förhållanden kan inte accepteras, och därför bör socialnämnden även ha rätt att kunna fatta beslut om omedelbart omhändertagande. Herr talman! En av de stora frågorna under den tid som LVM har gällt har rört vårdtidens längd. I dag är vårdtiden enligt lagen två månader. Vårdtiden kan vid behov förlängas med ytterligare två månader. Just förlängningsinstitutet har för behandlare och klienter inneburit stora problem, då förlängningen setts som ett straff. Man har tvingats börja om med arbetet att motivera missbrukaren. I det lagförslag som vi nu behandlar föreslås en längsta vårdtid om sex månader. Denna vårdtid är avsedd främst för de unga missbrukare som omfattas av LVM. Dessa är under 30 år. För dem kan en längre tids vård på behandlingshem vara det stöd som behövs för att de sedan skall kunna fullfölja ett långsiktigt behandlingsprogram. För de äldre missbrukarna, för dem som är 30 år och äldre, bör en kortare tid vara tillräcklig för att de skall kunna återhämta sig och planera för fortsatt vård i öppna former. Därför ställs det också ökade krav på socialnämnderna, så att de verkligen följer upp och stödjer dessa klienter. En annan förändring av vårdtiden förutom förlängning till sex månader är att bara den tid räknas under vilken klienten befinner sig på vårdinstitutionen eller på sjukhus. Det ter sig ju självklart att inte räkna in den tid som en missbrukare som är i behov av tvångsvård är på rymmen, men i nuvarande LVM löper vårdtiden även då och en klient kan skrivas ut från ett LVYM-hem trots att han bara vistats där någon dag. I den nya lagen poängteras också socialnämndens ansvar för att olika insatser anordnas under vårdtiden för klienter, men föreståndaren åläggs också en skyldighet att redovisa för institutionsstyrelsen om någon vistats på LVM-hemmet i tre månader utan att man under den tiden prövat vård i annan form. En annan förändring är att om vården inleds på sjukhus — 1986 var det 40 90 som inledde sin LVM-vård på sjukhus — får överläkaren kvarhålla en missbrukare under så lång tid som behövs för att han skall kunna transporteras till ett LYM-hem. Sjukhusvård enligt hälsooch sjukvårdslagen får inte bedrivas under tvång, och därför behövs denna möjlighet för att klienten inte skall avvika. Överläkaren får också rätt att begära polishandräckning för att förhindra detta. Herr talman! Socialnämndens ansvar för missbrukarna poängteras starkt i propositionen och även i utskottets betänkande. Socialnämnden måste anordna en ändamålsenlig och för klienten anpassad vård — men även eftervård. ' Ett av de viktigaste leden i eftervården är att det finns bostad och arbete eller utbildning ordnad när klienten lämnar behandlingen. Det är också viktigt att den kontaktperson som utsetts fortsätter att hålla kontakt och stödjer honom efter behandlingen. Att socialnämndens ansvar för missbrukarvården är så väsentligt framgår också av att ett särskilt tillägg föreslås infört i socialtjänstlagens 11 §. Det betonas också i propositionen hur viktigt det är att personalen är välutbildad och har en god kompetens. För att bibehålla denna måste kommunerna satsa på fortbildning och även se till att personalen får erforderlig handledning. Att det satsas på fortsatt metodutveckling inom vården — speciellt när det gäller den kvinnliga missbrukarvården och för vården av blandmissbrukarna —- är mycket angeläget. En stor betydelse i detta sammanhang har de frivilliga organisationerna. Deras betydelse när det gäller insatser för att förebygga missbruk och för att anordna drogfria miljöer kan inte nog understrykas. Om staten skulle överta huvudmannaskapet för tvångsvården, som moderaterna föreslagit, skulle detta innebära att denna vård inte skulle kunna bli ett led i en vårdkedja. Det skulle bli problem med utslussning, och det skulle också uppstå problem vid uppföljningen. Att just dessa två frågor förbättras är oerhört väsentligt. Däremot har staten ett ansvar för att den vård som ges vid LVM-hemmen blir en kvalificerad vård. Staten har också ett ansvar genom att statsbidrag ges till verksamheten. Således har vi i riksdagen för åren 1988 och 1989 anvisat medel för fortsatta förebyggande åtgärder inom narkomanvården med 110 milj.kr. För att stimulera utbyggnaden av LVM-vården för narkotikamissbrukare har ett särskilt statsbidrag på 35 milj.kr. anslagits från den 1 juli 1988. Därutöver har anslagits 5,5 milj.kr. för att stimulera utvecklingsarbetet inom narkomanvården, och som bidrag till de frivilliga organisationerna har vidare 50 milj.kr. beviljats för nästa budgetår. Regeringen kommer också att låta riksrevisionsverket analysera effekterna av det nuvarande systemet för statsbidrag till missbrukarvården. Denna redovisning kommer att ske i höst och blir ett underlag när de nuvarande statsbidragsreglerna skall omförhandlas. Ja, herr talman, förhoppningsvis skall denna nya lag innebära att vi kan rädda livet på unga missbrukare och slippa räkna 30-åringar som utslagna gubbar.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

Herr talman! Jag vill ställa några frågor till Anita Persson. Fara för annan eller fara för närstående — om vi drar gränsen vid fara för närstående, ja, då anser Anita Persson och majoriteten i utskottet att vi tillämpar en vårdlag, men om vi utvidgar gränsen till fara för annan, ja, då blir det helt plötsligt någonting annat. Vad är det som får Anita Persson att dra den slutsatsen? Jag tycker att utskottsmajoritetens syn på denna fråga är märklig. Vad som är det viktiga i de här sammanhangen är orsakerna till ingripandet och motiven. När vi säger att orsaken till ett ingripande är fara för närstående, är det grundat i missbruket, inte i en brottslig handling. Då anser majoriteten i utskottet att vi inte skall tillgripa den hårda brottslagstiftningen i brottsbalken utan använda oss av den mjukare socialtjänstlagen. Men om det visar sig att faran går över staketet, får majoriteten helt plötsligt en annan syn på faromomentet. Då säger man: Nu skall vi inte längre använda oss av den mjukare sociallagstiftningen, utan nu skall vi se till att brottsbalkens regler tillämpas. Detta tycker jag är mycket inkonsekvent, och jag tycker att det är en felsyn när det gäller grunden för denna lagstiftning. Grunden för lagstiftningen är att det är missbruket som är orsaken, inte att något brott är motivet till att man måste tillgripa en tvångsåtgärd. Ni väntar på brottsbalken i stället för att ge möjligheter till vård i ett tidigare skede, och jag beklagar att majoriteten har den inställningen. Vad som är inkonsekvent kan alltid diskuteras. Anita Persson säger att vi moderater är inkonsekventa när vi talar om vilande resolution. Jag tycker i stället att majoriteten är inkonsekvent.

Även på den här punkten tycker jag att ni skärper kraven alldeles för hårt i stället för att ge möjlighet till vård inom ramen för en mjukare övergång.

Herr talman! När det gäller frågan om det är socialnämnd eller länsstyrelse som skall göra anmälan till länsrätten, tycker jag nog att Anita Persson är litet inkonsekvent. Det blir väl ingen större rättssäkerhet om socialnämnden säger: ”Ja, vi gör en anmälan, för det blir i alla länsstyrelsen som bestämmer om den skall gå fram eller inte.” Jag tycker att det delvis blir en sämre ordning på det viset. Jag tror, som jag sade förut, att idén är att man på något sätt skall skydda socialnämnden och socialassistenterna från att behöva göra en anmälan, eftersom bättre relationer skulle bevaras på det sättet. Att det skulle bli så tror jag inte på.

Herr talman! När det gäller ansvar för utredning och vård i LVM-ärenden så har, som här redan har sagts, länsstyrelsen tidigare haft uppgiften att både utreda och ansöka om LVM-vård. Detta har vi från centern kritiserat hela tiden, bl.a. med hänvisning till att man på länsstyrelserna inte har den kunskap som krävs för att göra en adekvat utredning. Det förslag som föreligger nu innebär att vi har fått rätt på den här punkten. Men för att inte fullt ut erkänna att man har varit inne på fel väg har man tillskapat något slags halvmesyr, som knappast är ändamålsenlig. Man hänvisar till att man vill att det skall bli likformig praxis i hela landet. Enligt reservanternas uppfattning är det emellertid förvaltningsdomstolarnas sak att tillse att så sker. Beträffande vårt förslag om förändring av 4 § har vi varit försiktiga när det gäller att utvidga personkretsen. Vi har begränsat oss till att innefatta de närboende. Den som ständigt kraftigt stör sina grannar försätter sig själv i en hopplös social situation. De närboende provoceras och får minimal förståelse för missbrukaren. Det påverkar naturligtvis också hans möjlighet till rehabilitering. Alla som har sysslat med dessa frågor vet att det skall gå långt — för långt, sett ur den missbrukandes synpunkt — innan brottsbalken görs tillämplig. Det är vård som behövs i det här fallet — och inte straff, som det blir fråga om när brottsbalken görs aktuell.

Herr talman! Såvitt jag förstår har Anita Persson fel när hon säger att det inte skulle finnas några begränsningar när det gäller vårdtidens längd om förslaget skulle vara vilande, för i så fall måste ju de nuvarande bestämmelserna gälla. Om det mot min förmodan inte skulle vara så, måste frågan om uppskov gälla hela lagförslaget. Men det överlåter jag till kammarkansliets jurister att fundera över. Vi har i en sådan här debatt dåligt med tid för att gå in på de många viktiga juridiska detaljer som förekommer här. Därför har jag valt att föra en mer övergripande politisk-ideologisk diskussion. Jag vill fråga Anita Persson som företrädare för utskottsmajoriteten: Tror ni verkligen att ni skall uppnå det som ni menar er uppnå med ett sådant här kraftigt utvidgat tvång? Tycker ni att erfarenheterna från den gamla tiden — när man hade den typen av tvång, när man kunde utsätta människor för mycket mer drakoniska åtgärder än man har kunnat enligt den moderna socialtjänstlagen — visar att dödligheten då blev mindre, att missbruket på något sätt hejdades, eller att missbrukarna fick det bättre? Jag anser att det är precis tvärtom — och de erfarenheterna är tämligen massiva, vågar jag påstå. Jag vill också fråga en annan sak. Det som sker i dag är ju bara ett steg i en trend som har brett ut sig på senare tid. Riksdagen har kriminaliserat själva missbruket av narkotika. Man har alltså satt kriminalitetens stämpel på en viss kategori missbrukare. Nu kommer man med den här typen av utvidgat tvång. Steg för steg måste man ju ändå på något sätt hjälpa fram en principiellt annorlunda syn — och annorlunda stämning — i samhället än vad som besjälade dem som arbetade fram den nya socialtjänstlagen. Är ni inte rädda för att synsättet från socialkontoret i Alby eller Upplands Väsby börjar sprida sig över landet? De som tänker så har nu vind i ryggen, och det är ni som ger dem denna vind i ryggen. Har ni tänkt på följderna, på de mer långsiktiga konsekvenserna ideologiskt sett för stämningen i samhället, för bedömningsgrunderna på socialkontoren och för missbrukarnas eget sätt att se på behandlingsinstitutioner och myndigheter? Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till dessa frågor.
Herr talman! Till Jörn Svensson vill jag säga att jag tror att den här nya lagen kommer att innebära en förbättring för de sämst ställda missbrukarna. Jag har deltagit i socialberedningens uppföljningsarbete. Vi har haft hearings, där bl.a. socialarbetare och klientorganisationer varit med, när det gäller både alkoholmissbrukarna och narkotikamissbrukarna. Det här blir inte detsamma som den gamla nykterhetsvårdslagstiftningen, Jörn Svensson. Det här är en lag där vi säger att det skall vara en kvalificerad vård. Vi säger att socialtjänsten måste gå in och hjälpa till. Man skall skaffa arbete och bostad åt missbrukaren. Det är inte ofta som man som politiker får ett sådant stöd från allmänheten som vi fick när vi hade lagt fram socialberedningens betänkande. Föräldrar till missbrukare, liksom socialarbetare och allmänheten tycker att vi har lagt fram ett bra förslag, som skall hjälpa de sämst ställda. Det är inte acceptabelt, anser jag, att en pojke som är under 30 år skall anses vara totalt utslagen — att man inte kan göra någonting åt honom — och att det är en så hög dödlighet. Vi måste från samhällets sida göra allt vad vi kan för att klara dessa missbrukare. Det är framför allt narkotikamissbrukarna som har behov av den långa vårdtiden. Det är väldigt svårt för dem att på två månader komma ifrån sitt narkotikamissbruk. Om de däremot får det här stödet under sex månader, så tror jag att det skall kunna innebära att de kan satsa på en ytterligare vård i frivilliga former. Sex månader är inte tillräckligt för att man skall komma ifrån sitt narkotikamissbruk, utan vården måste fortsätta en längre tid. Men sex månader kan vara ett bra stöd. Till Göte Jonsson vill jag säga att man skall kunna använda den här lagen för att underlätta för de anhöriga att slippa kalla på polis — med de konsekvenser som det får om man t.ex. som anhörig anmäler sitt barn för polisen. Närboende och närstående kan ju utnyttja polisen utan att det drabbar dem på samma sätt som den som dagligen skall umgås med missbrukaren.

Herr talman! Anita Persson säger att hon har fått sig till livs uttryck för stöd för denna lag. Ja, men det har hon inte fått från klientorganisationerna — hon bör rimligtvis veta att det inte kommer något stöd därifrån. Arbetarrörelsens egen nykterhetsorganisation, Verdandi, för att bara ta ett exempel i högen, är bestämd motståndare till lagen. Jag kan förstå det, därför att det är bara i stater där det råder undantagstillstånd som man kan ha så långa frihetsberövanden för människor som inte har begått något brott. Det är egentligen en mycket säregen historia, när man ser ut över den krets av nationer som har styrelseskick som är närmast jämförbara med vårt. Det är mycket intressant att analysera Anita Perssons replik. Hon visar nämligen osökt vad det är som händer i människors tankar och värderingar när den här typen av trend gör sig gällande. Hon säger nu i sitt försvar mot min kritik att det blir hemskt för en massa människor om inte förslaget om sex månader genomförs, att de kommer att lämnas helt och hållet utan stöd. Vad är det för märklig syn? Är då det enda stöd som kan ges de människor som kommer i dessa situationer denna tvångslag? Ju sämre de är, desto mer tvång måste till — det är Anita Perssons logik. Prot. 1987/88:136 Det är mycket egendomligt — och avslöjande — att hela diskussionen och 8 juni 1988 hela tänkandet här koncentreras på just detta att vi måste ingripa på detta sätt, medan hela frågan om den offensiva socialtjänsten, det kamratstödjande arbetet och de förbyggande nätverken — allt detta som egentligen är huvudsaken och det enda effektiva sättet att i längden bekämpa missbruk i samhället — kommer i bakgrunden. Det är mycket slående att tvånget träder i förgrunden och breder ut sig som det tänkesätt och det hjälpmedel som skall tillgripas, och så glömmer man bort eller underskattar det andra.
Herr talman! Jörn Svensson kan inte ha lyssnat eller ha läst ordentligt vad vi har skrivit i socialberedningens betänkande och vad som står i propositionen. Där står klart markerat att det i första hand är frivilligheten som skall gälla. Det är när människor inte vill ställa upp, inte kan eller inte orkar, utan flyr från frivillighetsvård, som vi skall ingripa med tvång. Om man vill ha vård frivilligt, är det vad som gäller i första hand. Det är inte bara socialarbetare som har denna uppfattning. Den ordinarie vpk-ledamoten i socialutskottet, som har en djup erfarenhet av socialnämndens arbete, är i dag inte den som är vpk:s företrädare för utskottet. Det kanske beror på att hon har samma uppfattning — och det har hon — som vi övriga i utskottsmajoriteten har. Jag vill än en gång understryka att det är frivilligheten som gäller, att kommunerna skall satsa allt vad de kan och att det är undantag när lagen används. Det är i synnerhet narkotikamissbrukarna, framför allt de unga, som skall ha den längre vården. Det gäller inte de äldre missbrukarna, som det tyvärr är mycket svårt att rehabilitera och få att sluta med sitt missbruk. Det kan ändå vara bra för dem att ibland få behandling, för att komma i ett bättre skick när det gäller hälsan.